Fru talman! Nina Lundström har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka konsumentperspektivet på hyresmarknaden genom att hyresstatistiken förbättras, dels när jag avser att återkomma med förslag på förbättrad hyresstatistik.Bra hyresstatistik är viktig för staten, konsumenterna och andra aktörer. Hyresstatistiken, liksom all statistik, kan naturligtvis alltid utvecklas. Samtidigt måste behovet av viss statistik och kvalitetskraven vägas mot varandra.Att utveckla hyresstatistiken på det sätt som föreslogs av Hyresbostadsutredningen och som Boverket tittade vidare på har visat sig vara mycket komplicerat och kostsamt. För att en utvecklad hyresstatistik ska fungera som konsumentinformation krävs det att underlaget utgörs av om inte alla hyror i ett område så i vart fall en mycket stor andel av dessa. Hur mycket som sedan egentligen tillförs när det stora flertalet hyror i beståndet är kollektivt förhandlade med hänsyn till bostädernas bruksvärde är en av flera frågor som diskuteras i den beredning som pågår inom Regeringskansliet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag uppfattar att vi ändå är ganska överens om att själva frågan om hyresstatistik är nog så viktig.Vilka behöver statistik? Jag skulle vilja säga att det är en viktig konsumentfråga. Det är först och främst konsumenterna som behöver god statistik eftersom det är grunden för information om hur hyresmarknaden fungerar.De som bygger och investerar behöver definitivt statistik, inte minst om hyresnivåerna. De är också en del av signalsystemet.Det saknas transparens. Konsumentmakt, valmöjligheter, förhandlingsstyrka och beslut förutsätter god information. Där är den här statistiken väldigt viktig.Statsrådet invänder att statistiken inte är relevant eftersom hyran är förhandlad. Jag skulle vilja påstå att det inte spelar någon roll hur hyran beslutas. Det viktiga för konsumenterna och oss övriga är att veta var hyresnivåerna ligger.Mot bakgrund av svaret skulle jag vilja fråga statsrådet om han avser att återkomma med åtgärder och i så fall när. Det är nämligen oklart i svaret.Statsrådet anger också att Boverket har påtalat att ett förslag skulle vara kostsamt och komplicerat. Men Boverket påtalade också någonting helt annat. Boverket angav i sin rapport följande: "Regeringen bör . involvera hyresmarknadens parter att undersöka behovet av en konsumentinriktad hyresstatistik samt förutsättningar och möjligheten att använda parternas regionala databaser. "Statistiken finns nämligen, och den finns samlad. Men den finns inte samlad på nationell nivå. Aktörerna - fastighetsägarna och Hyresgästföreningen - har databaser med hyresnivåer. Kunskapen finns alltså någonstans. Men självfallet ska man visa respekt och beakta deras roller. Det kan finnas många argument mot och hinder för att sprida uppgifterna till konsumenten.Hyresgästföreningen har dock i en rapport visat på att dess kunskaper är omfattande. Mot bakgrund av den förhandlingsordning som finns angav föreningen i en rapport att man har ett underlag som motsvarar ungefär 90 procent av exempelvis Stockholms stads fastighetsvärdar. Man har alltså väldigt stor kunskap.Därför vill jag återkomma till frågeställningen om det är möjligt att hitta vägar, också mot bakgrund av det Boverket säger: att man skulle kunna hitta vägar fram där också de aktörer som finns på marknaden och som har kunskap skulle kunna bidra. Men det förutsätter att det finns en politisk vilja.

Fru talman! Tack så mycket, Nina Lundström, för frågan! Vi är absolut överens om att den är viktig när det gäller hur samhället kan jobba vidare med transparens och långsiktighet som leder till det som det här i grunden handlar om.Vi har bostadsbrist. Den kanske inte så mycket beror på det som kommer att göras som på det som inte har gjorts tidigare.Som jag sa i svaret pågår i dag en beredning inom Regeringskansliet. Jag har inte för avsikt att förekomma den beredningen, men det är inte alldeles omöjligt att vi återkommer i frågan. Då känns det väldigt bra att vi har en uttalad linje från Folkpartiet och Nina Lundström. Det tar jag med mig från den här debatten.När det gäller diskussionen om statistik vill jag återkoppla till det som Boverket sa efter att man hade rett ut detta. Man menade att ur ett konsumentperspektiv kan hyresstatistik bli betydelsefull först när uppgifter om hyresnivå kopplas till lägenhetens standard. För mig låter det som att man säger: Eftersom det är för krångligt gör vi ingenting åt det. Men så får det inte tolkas, utan det handlar i grunden om hur vi långsiktigt ser till att konsumenternas kunskapsinhämtning finns med i det långa perspektivet: Vad ingår i hyran? Vilka värden representerar hyran? Där har vi också bostädernas egenskaper - huruvida de standardiseras eller normeras är en öppen fråga.Det exempel som har utretts är det tyska exemplet. Det finns stora skillnader mellan den tyska och den svenska bostadsmarknaden.I Sverige har vi till exempel ett system där hyresbildningen sker på ett helt annorlunda sätt än i Tyskland. Merparten av hyrorna i Sveriges bestånd sätts efter de kollektiva förhandlingarna, och den lagstadgade bruksvärdesprincipen säger att vid prövningen av en enskild hyra ska denna jämföras med hyran för likartade eller jämförbara hyreslägenheter. Man ska alltså ha samma hyra för samma typ av bostad. Man accepterar skillnader på ungefär 5 procent. Skillnader i hyra motiveras av skillnader i bruksvärde. Detta gäller vid en direkt jämförelseprövning.Den typ av system som man har i Tyskland har vi inte riktigt i Sverige. Därför menar jag att jämförelsen som Boverket har gjort och kommit fram till skulle kunna tas i beaktande vid beredningen. Det är den beredningen som jag har att invänta, och när den beredningen är klar är det inte alldeles omöjligt att vi får möjlighet att diskutera det här - kanske inte direkt i en interpellationsdebatt men i ett annat forum.
Fru talman! Kunskapen finns, och den finns spridd hos olika aktörer i samhället. Statsrådet säger att beredning av Boverkets rapport pågår, men vilka delar och vad gäller det? Egentligen argumenterar ju statsrådet emot Boverkets slutsatser.Boverket var mycket tydligt med att det tidsutrymme som fanns för att göra utredningen var väldigt kort. Det finns alltid möjlighet för ett statsråd att vidta ytterligare åtgärder för att ge ett uppdrag, om nu frågan är viktig. Jag kan inte riktigt förstå varför frågan ska kompliceras. Kan inte konsumenter, de som bor eller de som söker bostad, få värdera statistiken? Man måste ju börja någonstans.Om man jämför hyresmarknaden med ägarmarknaden ser vi att vem som helst av oss som är intresserad av hur det ser ut på bostadsmarknaden kan surfa in på olika sidor och se vad det kostar att köpa en bostad, antingen det är ett fritidshus, en bostadsrätt eller något annat. Där kan man lätt följa priserna även om vi inte alltid vet vilken standard just den bostaden har. Men vi kan alltid få någon form av riktvärden.Den statistik som finns i dag hos SCB är på väldigt aggregerad nivå och går inte att följa i olika kommuner. Ska man verkligen tala om konsumentmakt borde det vara självklart att man kunde hitta nyckeltal på stadsdelsnivå och kanske kvartersnivå, så att man kunde följa prisutvecklingen. Det är ett sätt att stärka konsumenternas makt och möjligheter.Jag tycker att man gott och väl skulle kunna se på möjligheter hur man kan påbörja en sådan utveckling. Naturligtvis är det näst intill omöjligt att få detaljerade uppgifter om varje lägenhet, men man måste börja någonstans och få någon form av riktvärden per kvadratmeter.Vad kan konsumenten göra i dag? Man får läsa årsredovisningar och höra med bekanta. Vi politiker går också ut och frågar folk vad de har för hyra: Vad betalar ni för hyra för 90 kvadratmeter på Söder? Så får vi en uppgift.Så länge vi inte har en tydlig gemensam bild försvåras också reformdebatten. Vi kanske inte alltid pratar om samma saker. Jag tror att det vore viktigt för konsumenterna och för samhällsdebatten att vi kan jämföra och se hur verkligheten ser ut. Det är också intressant att jämföra oss med andra länder som har kommit en bra bit längre. Jag kan inte riktigt förstå det motstånd som finns. Uppgifter och fakta finns redan. I den rapport som Hyresgästföreningen gav ut anför man också att den statistik som finns hos bland annat SCB och Sabo inte är heltäckande. För Stockholm hade man statistik över 1 750 hyreslägenheter, men Hyresgästföreningens databas omfattar 180 000 lägenheter. Det måste vara en intressant spegling av marknaden om man har möjlighet att sprida den statistiken. Jag har all respekt för att detta måste ske i samråd med parterna eftersom det är de som äger uppgifterna. Men varför inte försöka ta ett steg för att öka konsumentmakten? Det vore ett sätt att stärka konsumenternas möjligheter, att diskutera hyresmarknadens funktionssätt och att se till att vi beslutsfattare får ett bra underlag.

Fru talman! Tack, Nina Lundström, för ditt intresse för detta område! Det är ett område som är viktigt för att vi ska få en långsiktighet i arbetet. Mitt tidigare inlägg skulle kanske kunna tolkas som att jag skulle vara emot detta. Därför vill jag rada upp ett antal argument som talar för hyresstatistik.Hyresbildningen i Sverige har under lång tid gått mot en ökad differentiering och fragmentisering. I dag avgörs flertalet hyrestvister, till följd av svårigheter för parterna att presentera bra jämförelselägenheter, genom en allmän jämförelseprövning. I vart fall sedan 1990-talet har bostadsföretagen, inte minst de allmännyttiga, kommunala bostadsbolagen, utvecklat modeller för så kallade rabatter när det gäller lägenhetsunderhåll. Där handlar det om borttagande av vissa saker från grundhyran eller om att välja dem som tillval när man betalar grundhyra. Under lika lång tid har arbete pågått med att utveckla olika modeller för tillval av service och kvalitet. Detta har hanterats på olika sätt av parterna.Av de nyproducerade lägenheterna är det bara en del som åsätts en kollektivt framförhandlad hyra, den så kallade presumtionshyran, vilket hittills ofta har inneburit att en del av beståndet fått högre hyra. Häromsistens såg vi att man i Göteborg testar en presumtionshyra som ligger lägre än genomsnittet. Vi har sett att denna utveckling har gjort att hyresbildningen i Sverige kommit att likna den i Tyskland. Vi måste vara noga med vad det är vi mäter. Nina Lundström har idéer om hur vi skulle kunna hantera hyresstatistiken. Jag skulle vilja höra lite om kostnadsbilden. Både parterna, som vi ju har dialog med, och experter inom området tycker att det skulle kosta väldigt mycket. Jag skulle vilja återge några siffror från SCB. Där redovisas tre alternativ för hur statistiken över hyror kan förbättras genom ett utökat urval som gör det möjligt att redovisa den.Kostnaden för redovisning på kommunnivå uppskattas till runt 5 miljoner kronor per år. Kostnaden för redovisning på församlingsnivå uppskattas till mellan 10 och 20 miljoner. För en totalundersökning blir kostnaden uppemot 70 miljoner kronor. Om man då också vill, som jag uppfattar att Nina Lundström är inne på, ta med bruksvärdesfaktorer kommer kostnaderna att öka ytterligare. Det är inte helt gratis.Om vi i vår beredning ser att fördelarna väger över, att det faktiskt finns relevant nytta för konsumenter och att marknaden genom parterna skulle acceptera detta som en bra lösning är vi inte främmande för denna typ av förbättrad hyresstatistik, men vi måste se helheten.

Fru talman! Självfallet är kostnaden alltid en viktig faktor. Jag har också studerat den kostnadsbild som statsrådet återger - allt från 4 miljoner upp till, om man skulle väga in bruksvärdesfaktorer och göra en superdatabas, 50, 60 eller 70 miljoner. Men då är detta ett arbete som ska påbörjas från grunden.När kunskapen redan i dag finns hos parterna - vi har i dag registersystem och vet exakt var lägenheterna finns - kan man då inte på något sätt försöka hitta en vinna-vinna-relation? Insamlingen av data behöver ju inte ske från grunden, utan informationen finns redan i databaser.Frågan om vilken kvalitet det ska vara på statistiken är viktig. Om man har tänkt sig en superdatabas med alla möjliga variabler förstår jag att kostnadsbilden ser ut som den gör. Men jag efterlyser statistik som börjar i andra änden och faktiskt gör det möjligt för konsumenterna att själva följa med i hyresutvecklingen. Jag är helt säker på att det går att hitta smarta modeller för det om man får med sig parterna.Därför vill jag återkomma till den fråga som Boverket ställer i sin rapport men som statsrådet inte har berört. Boverket anger i sin rapport att detta skulle vara något som regeringen tittar på, hur man kan samarbeta med parterna för att finna en vinna-vinna-relation. Jag tror att det vore bra för konsumenterna, för debatten om bostadsmarknaden och hyresmarknaden, och det vore bra för oss beslutsfattare att få ett bättre beslutsunderlag så att vi också kan följa reformerna. Ökad information är ökad konsumentmakt. Jag hoppas att vi kommer att komma längre i den här diskussionen.
Fru talman! Jag tackar än en gång Nina Lundström för att hon lyfter upp en fråga som annars kanske hamnar i skuggan av den vanliga debatten när vi pratar om bostadsbyggande och den enorma bostadsbrist som finns. Det är ett underskott som bara blir större och större.Jag vill lyfta upp en term som kanske lätt kan missförstås. En superdatabas är inte någonting som jag jämför med dagsläget, utan det är vad SCB, som är expert på statistik, påtalar.

Det behövs också - det är egentligen mer långsiktigt - en bredd rent politiskt. Om Folkpartiet och dess talesperson i frågorna, Nina Lundström, tycker att detta är en framkomlig väg är vi naturligtvis väldigt noga med att betona att vi är beredda att se om det här går att göra så att det inte blir ett politiskt käbblande utan en mer långsiktig nytta för konsumenterna och för aktörerna på marknaden. Jag kommer att återkomma i frågan.